Herr talman! Det militära ansvarssystemet med vidhängande och åtföljande straffsatser har alltid skilt sig markant ifrån rättssamhällets övriga lagstiftning. Det är självklart, och jag erkänner gärna att många och stora förbättringar har skett under senare tid. Det är dock värt att trycka på att detta gjorts under senare tid. Många som inte är särdeles ålderstigna och som kommit i kontakt med systemet känner till alla dess avarter och dess dåliga och orättvisa sidor. Det är egentligen skamligt att vi i Sverige fortfarande har kvar en särlagstiftning med en särbestraffning för mindre brott och förseelser av olika slag, som kan komma att utmätas inom ett särskilt system i samhället, dvs. det militära. Detta är inte förenligt med den rättsstatus vi annars eftersträvar och den vikt vi i övrigt lägger vid lag och rätt i vårt land. Systemet borde för länge sedan ha avskaffats. Vänsterpartiet kommunisterna har åtskilliga gånger tidigare haft uppe denna fråga i riksdagen. Våra förslag har alltid avvisats, liksom den här gången. Man hänvisar nu, liksom för två år sedan, till att en kommitté arbetar med dessa frågor och att man måste avvakta resultatet av dess arbete. Såvitt jag kan förstå finns det dock ingenting som hindrar riksdagen att inför regeringen göra en viljeyttring i denna fråga. Det kan inte vara rimligt och rättvist att de värnpliktiga, och för den delen också de fast anställda i olika grader, befäl av olika slag, fortfarande kan dömas efter särskilda lagar inom det militära systemet. Det är en orimlig situation. Även om de förbättringar som jag har talat om tidigare kommit till stånd, under framför allt 1960 och 1970-talet, är det mycket som återstår. Naturligtvis är det, som vi säger i vår motion, ett önskemål att det inte skall finnas någon särlagstiftning. Det skall inte finnas några speciella bestraffningsmetoder inom några av samhällslivets områden, utan svensk lag skall gälla på alla områden. Det militära ansvarssystemet är en kvarleva från mycket gamla tider, från feodala system. Det är militaristiska tendenser som ligger bakom. Man tror att man måste ha särskilda bestraffningar, annars kommer folk inte att ställa upp och göra sin plikt i dessa system. Alla som har erfarenheter från systemet vet att det överväldigande flertalet av dem som kommer ini systemet, som värnpliktiga eller anställda, oftast gör insatser och fullgör arbetsuppgifter på ett sätt som söker sin motsvarighet på många andra områden i samhället. Därför behövs inte det här bestraffningssystemet. Vi tycker att utskottet gott kunde ha gått med på en viljeyttring från riksdagens sida till regeringen. Detta hindras inte av att en kommitté arbetar med frågorna. Vi tycker också att den motion som väckts av ett par socialdemokrater i samma ärende är en mycket bra motion. Jag vill därför, herr talman, yrka bifall till både motionen 220 och motionen 1109.

Herr talman! Det pågår utredningsarbete i detta ärende om det militära straffsystemet, och som vi meddelar i utskottets betänkande kommer arbetet att vara avslutat under innevarande år. En viljeyttring från riksdagens sida kan inte göra så förfärligt mycket åt kommittéarbetet, när det har hunnit så långt. Men jag vill, just med anledning av vad som är sagt om en viljeyttring, påpeka att det ligger en viljeyttring redan i direktiven till den berörda utredningen. Där sägs att en utgångspunkt för reformarbetet skall vara att anpassa det militära ansvarssystemet till det regelsystem som gäller för samhället i övrigt. På det sättet är motionärernas önskemål redan uppfyllt. Justitieutskottet anser därför att utredningsarbetets slutförande bör avvaktas liksom det förslag som kan komma med anledning av detta. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I propositionen 1981/82:41 föreslås en del ändringar i reglerna i rättegångsbalken om förundersökning och åtalsunderlåtelse. De flesta av förslagen kan godtas utifrån den uppfattning som moderata samlingspartiet har i nämnda frågor. Men i ett hänseende väcker propositionen principiella invändningar. Detta gäller förslaget att förundersökning beträffande bötesbrott skall kunna läggas ner om utredningen kräver kostnader som inte står i rimligt förhållande till sakens betydelse. Förslaget motiveras av departementschefen med att polisen tvingas företa långvariga och dyrbara utredningar för att utreda brott som inte föranleder till annat än böter. Även om reglerna tar sikte på brottsutredningar som har samband med invecklade jorddelningsrättsliga eller grannelagsrättsliga förhållanden, exempelvis markintrång, olovligt fiske och olovlig jakt, så kan den nya nedläggningsmöjligheten tillämpas även i andra fall, där det behövs tidskrävande brottsutredningar och där påföljden är böter. Detta framgår också klart av utskottsbetänkandet. De grunder som f.n. finns för åtalsunderlåtelse utgår ifrån brottets bagatellartade beskaffenhet, gärningsmannens förhållande eller andra liknande omständigheter. Det ter sig däremot föga rimligt att föra in en ny bestämmelse beträffande förundersökningsbegränsningar, en bestämmelse som grundar sig på myndigheternas begränsade resurser. Att på detta sätt ”bakvägen” avkriminalisera vissa gärningar, eller i övrigt befria myndigheter från handläggningsskyldigheten, kan — som också framgår av den moderata motionen -— inte stå i överensstämmelse med viktiga rättspolitiska principer. Det är utomordentligt viktigt att respekten för lagstiftningen upprätthålls. Om det från samhällets synpunkt framstår som mindre angeläget att beivra vissa gärningar som begås, så bör en avkriminalisering ske utifrån gjorda bedömningar genom ändrade lagstiftningsåtgärder, och därmed bör frågan också lösas på ett för svensk lagstiftning traditionellt sätt. Det finns Nr 94 säkerligen många områden där en sådan avreglering och ett avskaffande av Torsdagen den straffsanktioner kan ske. Men att däremot avkriminalisera genom att 11 mars 1982 underlåta beivra gärningar som riksdagen har förklarat vara brott och = därmed straffbelagda är däremot klart olämpligt. Förundersöknings Man kan vidare ifrågasätta om inte samhällets reaktion i samband med begränsningar utredning och påföljd underskattas som ett rent kriminalpolitiskt medel och m.m. om man inte därmed också undergräver viljan och intresset att upprätthålla lagar och bestämmelser. Målsägandens ställning kan också påverkas på ett negativt sätt så till vida att vad som för den enskilde målsäganden anses vara av stort värde faller på samhällets resursbedömning när det gäller utredning — en bedömningsgrund som inte är speciellt rättsligt motiverad. Man har också anledning, herr talman, att se kritiskt på förslaget utifrån likabehandlingsprincipen. Den tilltalade medborgare som underlättat en utredning, så att kostnaden för utredningen minskar, riskerar ett bötesstraff, under det att den andre, som genom sitt uppträdande komplicerar utredningen och utredningsförfarandet kan genom just detta sitt handlande slippa straffet med anledning av den nya bestämmelsen om utredningskostnaden, därför att kostnaderna för utredningen blir för höga. Herr talman! Med anledning av vad jag nu anfört ber jag att få yrka bifall till den moderata reservationen vid utskottets betänkande.

Herr talman! Jag skall helt kort bemöta Göte Jonssons synpunkter i denna fråga, som gäller vissa möjligheter till förundersökningsbegränsningar. Utskottet är enigt utom när det gäller de s.k. disproportionsfallen där enbart böter kan komma i fråga. Visst är det, som framhålls från reservanternas sida, riktigt att det ibland kan vara fråga om allvarliga intrång i eller angrepp mot den enskilda äganderätten, men för den skull är det inte säkert att påföljden skulle bli annat än böter. Det är inte rimligt att under sådana omständigheter lägga ner alltför stora kostnader på en omfattande förundersökning och ta i anspråk resurser som så väl behövs för andra ändamål. Den föreslagna ordningen skall inte bara gälla disproportionsfallen, utan även kunna tillämpas på andra fall där det behövs tidskrävande brottsutredningar och där det står klart att påföljden inte skulle bli annat än böter. Det är angeläget att erinra om vad utskottet särskilt trycker på, nämligen att den här föreslagna möjligheten till förundersökningsbegränsningar inte får utnyttjas slentrianmässigt. Det säger också departementschefen. Varje särskilt fall skall prövas noga, och det gäller då att väga skälen för och emot. Departementschefen säger i detta sammanhang att skäl som talar mot en nedläggning kan vara angelägenheten ur allmän synpunkt att undanröja ett oklart rättsläge eller olika hänsyn till målsägandens intressen. Detta är viktigt att komma ihåg, och det skall också beaktas i den kommande rättstillämpningen. Denna möjlighet till förundersökningsbegränsningar skall således brukas ganska restriktivt. 2 Utskottet delar reservanternas allmänna uppfattning att en avkriminalisering ”bakvägen” inte skall ske. Men det är det inte heller fråga om i detta fall, utan här gäller det en nyanserad avvägning i varje särskilt fall mellan olika intressen som kan vara för handen.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
Herr talman! Bara ett par korta kommentarer. Det är riktigt som Åke Polstam säger att man inte skall tillämpa denna nya bestämmelse slentrianmässigt. Men det är alldeles klart att om utnyttjandet av de ekonomiska resurserna får utgöra en bedömningsgrund, så är det ett nytt skäl till åtalsunderlåtelse. Jag vill fästa kammarens uppmärksamhet på att vi tidigare har haft propåer isamma riktning i samband med att vi behandlade den nya utsökningsbalken. Då föreslogs vissa åtgärder i samma syfte när det gällde kronofogdemyndigheternas handläggning av vissa mål. Men då sade kammaren enhälligt nej till sådana åtgärder. Det allvarliga i detta sammanhang, herr talman, är det faktum att vi kan hamna i en situation där just likabehandlingsprincipen ställs åt sidan, beroende på huruvida den misstänkte erkänner sitt brott eller inte. Den misstänkte kan ju därigenom påverka kostnaden för utredningen. Detta kan kanske också få vittgående konsekvenser när det gäller förfarandet med strafföreläggande eller ordningsbot. Det kan ju hända att den som får ett strafföreläggande eller en ordningsbot vägrar att skriva på föreläggandet eller ordningsboten i den vetskapen att hans vägran kommer att innebära att utredningen blir så komplicerad att han slipper betala böter i ärendet. Polisens behov av utredningsresurser kan också komma att öka, just beroende på att den misstänkte prövar möjligheterna att slippa straff utifrån detta nya kriterium när det gäller åtalsunderlåtelse. Det är med anledning av dessa invändningar som vi menar att vi inte kan införa en sådan här bedömningsprincip, som också skulle kunna verka rent demoraliserande på rättssäkerheten.
Herr talman! Jag tror inte att vi skall överdriva de här riskerna. Vi skall komma ihåg att det är omdömesgilla människor som skall hantera dessa frågor, och de kommer att gå tillbaka till förarbetena, till de debatter vi har haft och till det betänkande vi nu behandlar. Därför tror jag att vi med Nr 94 tillförsikt kan se fram mot denna lagstiftning. Överläggningen var härmed avslutad.

Herr talman! Skatteutskottet behandlar i sitt betänkande nr 30 regeringens förslag i budgetpropositionen om ändringar i beskattningen av oljor och bensin. I detta sammanhang behandlar utskottet också ett antal motioner som tar upp energibeskattningen. Regeringsförslaget innebär att den särskilda beredskapsavgiften på oljeprodukter höjs med 29 kr. från nuvarande 89 kr. till 118 kr. I partimotioner från socialdemokraterna har föreslagits samma höjning, 75 kr. per kubikmeter, men med en annan fördelning mellan beredskapsavgifter och skatter. Vi anser att en större del av höjningen bör falla på beredskapsavgifterna än vad som regeringen har föreslagit. Vår motivering härför är att vi anser att oljeersättningsfonden bör tillföras ytterligare resurser. Nu har man fastställt en ram för fonden till 1700 milj.kr. för åren 1981-1983. Vi socialdemokrater anser att den ramen bör vidgas till 2 200 milj.kr. Oljeersättningsfonden är ett mycket viktigt instrument för att minska landets beroende av importerad olja. Fonden lämnar stöd till större projekt för oljeersättning inom bl.a. industrier och kommuner. Under perioden den 1januari—den 15 september 1981 har 71 projekt beviljats stöd ur fonden med totalt 355 milj.kr., som alltså har ställts till förfogande för oljeersättningsåtgärder under denna tid. Framställningar om stöd till 78 projekt har avslagits. Vi har från socialdemokratiskt håll tidigare framhållit att denna oljeersättningsfond bör ingå som en del av det nybildade energiverket och att den bör få en mer offensiv satsning för att påskynda den angelägna övergången från olja till andra bränslen. Det är angeläget att oljeersättningsprogrammet forceras, ty dels minskar vi importbehovet av dyr olja som nu belastar vår handelsbalans, dels skapar vi meningsfull sysselsättning för såväl industrin som byggnadsbranschen, något som är ytterst angeläget. Nu delar inte utskottets borgerliga majoritet vår uppfattning utan nöjer sig med regeringsförslaget, vilket alltså innebär mindre resurser till oljeersättningsfonden. Vi har i reservation nr 1 gett uttryck för en mer offensiv inställning, och jag ber att få yrka bifall till denna reservation. Den andra delen där vi har hamnat i skilda uppfattningar vid utskottsbehandlingen gäller beskattning av övervinster vid produktion i vattenkraftverk. Det är uppenbart att ägarna till äldre anläggningar för vattenkraftsproduktion gör mycket goda vinster. Skälen till detta är närmast att söka i det förhållandet att det s.k. råkraftspriset baseras på produktionen i nyare anläggningar, som har höga anläggningskostnader. Då blir de gamla kraftverken mycket lönsamma, eftersom de har betydligt lägre anläggningskostnader. I en motion redan till 1979/80 års riksmöte krävde vi socialdemokrater att regeringen skyndsamt skulle lämna förslag om en särskild beskattning av övervinster i vattenkraftsproduktionen. Men det kravet avvisades med hänvisning till att energiskattekommittén hade fått i uppdrag att pröva den här frågan. Även nu hänvisar skatteutskottets majoritet till att man bör avvakta energiskattekommitténs förslag. Nu är det så att energiskattekommittén i dagarna har slutfört sitt utredningsuppdrag. Det utredningsuppdraget har främst bestått i att man skulle söka lösa frågan om en övergång till mervärdesbeskattning av energi. Utredningen föreslår ingen lösning av problemet med beskattning av övervinsterna i vattenkraftsproduktionen, utan man nöjer sig med att redovisa ett antal modeller till tänkbara lösningar. Sedan nu betänkandet är färdigt och överlämnat återstår en remissomgång, som med hänsyn till att energibeskattningen är en komplicerad fråga kommer att kräva en anständig remisstid. Det lär alltså dröja innan riksdagen kan föreläggas något förslag. Vi socialdemokrater anser att det redan nu har gått alldeles för lång tid utan initiativ från regeringens sida. Vi föreslår därför att riksdagen i avvaktan på att man kan åstadkomma en mer permanent lösning av övervinstbeskattningen begär att regeringen presenterar ett förslag till en provisorisk produktionsavgift på all elkraft. En sådan avgift, begränsad till I öre per producerad kWh, kan beräknas tillföra statskassan ca 500 milj.kr. under nästa budgetår, en välkommen förstärkning i en bister budgetsituation. Med det anförda ber jag att få yrka bifall till de vid utskottsbetänkandet fogade reservationerna nr 1 och 3 av Erik Wärnberg m.fl.

Herr talman! I mitt anförande kommer jag inte att bemöta Rune Carlstein, eftersom Stig Josefson om en stund kommer att tala för utskottsmajoriteten när det gäller de två socialdemokratiska reservationerna. Jag ämnar i stället beröra den moderata reservationen nr 2 beträffande nedsättning av den allmänna energiskatten. Regeringen kan enligt en särskild fullmaktslag fastställa skatten på den energi som ett företag förbrukar. Denna energiskatt är lägst 1 90 och högst 3970 av ett företags försäljningsvärde. Syftet är naturligtvis att minska kostnadsbelastningen för den särskilt energikrävande industrin. Sammanlagt berör nedsättningen ungefär 130 företag, och gemensamt för dem är att de är utsatta för en stor internationell konkurrens. Många av dem har också en mycket stor exportandel, såsom skogsindustrin, stålindustrin och den kemiska industrin. Under de fyra senaste kalenderåren har nedsättningen varit lika för alla dessa branscher, nämligen 1,3 26. I december förra året beslöt regeringen att nedsättningen för företag som förädlar skogsprodukter skulle höjas till 1,6 20. Motivet sades vara att finansiera stödet till avverkning av gles skog. Detta är enligt vår uppfattning ingen korrekt handläggning. 1979 uttalade nämligen riksdagen att nedsättningen bör motiveras av konjunkturpolitiska eller därmed jämförliga skäl. Om konjunkturerna för en viss bransch är fördelaktigare än för industrin i allmänhet, har regeringen således befogenhet att differentiera nedsättningen. I det avsnitt av budgetpropositionen som behandlar nedsättningen av allmän energiskatt finns det ingenting som tyder på att regeringen haft en annan konjunkturbedömning för skogsindustrin än för andra branscher. I stället tycker budgetministern att det är rimligt att skogsindustrin genom den högre skattebelastningen på energin får vara med och finansiera vissa stimulansåtgärder för en förbättrad virkesförsörjning. Detta förfarande strider uppenbarligen mot skatteutskottets uttalande 1979 som antogs av riksdagen, och därför är vi av den uppfattningen att riksdagen nu bör uttala att den av regeringen beslutade differentieringen av energiskatten står i strid med den givna fullmakten. Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till reservation nr 2.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 30 tar man upp vissa skattefrågor inom energiområdet. Det sker med anledning av förslag från regeringen i budgetpropositionen. I betänkandet besvaras också ett antal motioner inom samma ämnesområde. Bland dessa finns tre vpk-motioner, och det är kring två av dessa som jag nu främst skall uppehålla mig. Den tredje kommer John Andersson senare under debatten att uppehålla sig vid. Först vill jag emellertid anföra något mera allmänt om utvecklingen på energiområdet här i landet sedan folkomröstningen i mars 1980. Utslaget i folkomröstningen om kärnkraften blev ju att högst tolv reaktorer skulle byggas. Både från linje 3 i folkomröstningen och från vpk efter folkomröstningen har det hävdats att det bort räcka med tio reaktorer och att de stora kostnader som reaktorerna 11 och 12 skulle dra kunde användas på ett i det längre perspektivet förnuftigare sätt. Utvecklingen hittills har också visat att det mycket väl gått att klara landets elförsörjning utan reaktorerna 11 och 12. Nu är det emellertid ett faktum att utbyggnaden av kärnkraften kommer att fullföljas fullt ut till den ram som folkomröstningen gav. Detta kommer enligt vår mening att leda till att det blir svårare att slutföra den beslutade avvecklingen av den svenska kärnkraften. Denna avveckling försvåras ytterligare, om det nu uppkomna överskottet av elkraft används för direktverkande elvärme. Så mycket som vart tredje småhus är i dag eluppvärmt. Kraftintressena har inriktningen att fram till 1990 eluppvärma tre småhus av fyra. En sådan utveckling kommer att avsevärt försvåra en avveckling av kärnkraften i framtiden och binda upp oss vid en mycket hög elförbrukning till ett ändamål för vilket elenergi egentligen är en för värdefull energiform. En expansion av elvärme är en expansion av slöseri med en av våra värdefullaste energiformer, elenergi. Värmebehovet bör i stället långsiktigt tillgodoses genom mindre högvärdiga energikällor, varvid elenergi kan tänkas komma in som en högvärdig hjälpkälla, som höjer temperaturen på den lågvärdiga energin genom värmepumpar. Vi anser det viktigt att expansionen av el för uppvärmningsändamål hålls tillbaka, och då i synnerhet direktverkande elvärme. Skall elenergi användas för uppvärmningsändamål, så skall det ske genom vattenburna system, som lätt kan omställas för uppvärmning från andra värmekällor i framtiden. Får den nuvarande uppbindningen av bostadsoch lokaluppvärmningen till elvärme fortsätta, riskerar man att det blir mycket svårt att genomföra den avveckling av kärnkraften som folket med stor majoritet krävt. Därför påyrkar vi att sådana styrmedel skapas att samhället inte spontant och oplanerat hamnar i ett elberoende, på samma sätt som vi på sin tid hamnade i ett stort oljeberoende. Så över till de motioner som behandlas i utskottsbetänkandet. I motion 1981/82:1140 vill vi begränsa höjningen av beredskapsavgiften på oljeprodukter till den del som skall gå till oljeersättningsfonden. Det innebär att vi går med på en höjning av 13 kr. per kubikmeter för det ändamålet. Övriga inslag i regeringens förslag till höjning, som ju hamnar på 29 kr. per kubikmeter, går vi emot. Vi anser att de övriga komponenterna i fråga om den föreslagna avgiftshöjningen på 29 kr. som avser oljeprospektering och energiforskning skall finansieras i vanlig ordning i budgeten och inte genom en särskild avgift. Vår motivering är främst fördelningspolitisk. En höjning av priset på eldningsolja slår direkt mot hyrorna, som redan nu är så höga att många låginkomsttagare har allvarliga svårigheter. En höjning av priset på de övriga brännoljorna fördyrar transporterna, vilket i sin tur kommer att höja den allmänna prisnivån på masskonsumtionsvarorna. Vi är inte helt ovilliga när det gäller en dialog om avgifter eller beskattning av energiförbrukningen i syfte att hålla tillbaka slöseri och att gynna hushållning och sparande, men då måste det finnas en genomtänkt plan över hur det skall gå till. En sådan plan måste i så fall innehålla de komponenter som behövs för att vi skall få fram en godtagbar fördelningspolitisk profil. Vi anser att det inte finns någon sådan nu, och därför går vi emot hela regeringsförslaget utom när det gäller de 13 kronorna. Utöver en beredskapsavgift på 29 kr. per kubikmeter olja föreslår regeringen också en höjning av den allmänna energiskatten på oljor med 46 kr. per kubikmeter. Det betyder en sammanlagd höjning av priset på oljor med 75 kr. per kubikmeter fr.o.m. den 1 april 1982, om regeringsförslaget går igenom vid den kommande voteringen. Yrkande om avslag på den del som avser höjning av den allmänna energiskatten finns i motion 1981/ 82:1568, yrkandena 1 och 2. Vi påyrkar där avslag på ändringar i lagen om allmän energiskatt resp. ändring i lagen om bensinskatt. Motiveringen till dessa våra avslagsyrkanden återfinns i vår motion 1981/82:1567 om den ekonomiska politiken och budgetpolitiken, vars huvudsakliga innehåll behandlats tidigare med anledning av finansutskottets betänkande. Utöver den motivering som jag här redan nämnt i samband med beredskapsavgiften kan jag säga att vi är allmänt negativa till indirekta skatter och avgifter som belastar människorna helt utan hänsyn till deras ekonomiska bärkraft. Grunden för statens inkomster skall vara en rättvis progressiv inkomstskatt som belastar efter ekonomisk bärkraft, i den mån vi skall ta ut skatt av fysiska personer. Annan typ av skatt eller avgift skall, om sådan skatt eller avgift måste användas, ha en motsvarande fördelningspolitisk profil. Går inte det att genomföra, måste vi avstå från dylika inkomstkällor. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till motionerna 1140 och 1568 i de delar som berörs i skatteutskottets betänkande nr 30.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 30 behandlas bl.a. vissa frågor om skatter och avgifter på energi. De i propositionen föreslagna åtgärderna är framlagda mot bakgrund av nödvändigheten av att dels stärka statens inkomster, dels täcka kostnader som enligt tidigare beslut skall bestridas genom beredskapsavgifter på oljeprodukter. Förslagen innebär en höjning av energiskatten på oljor med 46 kr./m? och en höjning av beredskapsavgiften med 29 kr./m?. I de socialdemokratiska motionerna, vilka följts upp i s-reservationerna, yrkas på en 22 kr. mindre höjning av energiskatten. Man vill i stället höja beredskapsavgiften med 22 kr. mer än vad regeringen föreslagit. Av detta framgår att en bred politisk enighet råder om en höjning av skatteoch avgiftsbelastningen på oljeprodukter med 75 kr./m?, men att det råder delade meningar om hur fördelningen skall vara mellan energiskatt och beredskapsavgift. Enligt utskottets uppfattning står den föreslagna energiskattehöjningen på oljeprodukter i god överensstämmelse med de av riksdagen antagna riktlinjerna för energipolitiken. Ett bifall till motionen skulle innebära en rätt betydande försvagning av budgeten. Beträffande bensinskatten föreslås en höjning med 7 öre per liter. Trots att det tidigare skett en betydande höjning av bensinpriset, är det lägre i Sverige än i flera andra europeiska länder. Endast från vpk har yrkats avslag på denna punkt. Således råder också i detta avseende en bred politisk enighet till förmån för propositionens förslag. I motion nr 1203 av Ingegerd Troedsson och Bo Lundgren begärs ett riksdagsuttalande angående nedsättning av allmän energiskatt, där det hävdas att den av regeringen beslutade differentieringen inte står i överensstämmelse med den av riksdagen givna fullmakten. I finansplanen redovisas de regler som gäller nedsättning av energiskatt i syfte att begränsa de kostnadsfördyrande effekterna för den särskilt energikrävande industrin. Regeringen kan i enlighet med bestämmelserna i en särskild fullmaktslag i sådana fall fastställa skattebelastningen till lägst 1 90 och högst 3 26 av de tillverkade produkternas försäljningsvärde fritt fabrik. Nedsättningen har under åren 1977-1981 bestämts till 1,3 90. För 1982 har enligt beslut av regeringen i december 1981 nedsättningen för företag som förädlar skogsprodukter fastställts till 1,6 26, medan övriga företag fått bibehålla den tidigare nedsättningen med 1,3 26. Som stöd för denna differentiering hänvisas i finansplanen till att de härigenom ökade skatteintäkterna — ca 70 milj.kr. per år — till en del bör finansiera de kostnader som uppkommer genom de av riksdagen under hösten 1981 beslutade stimulanserna för en bättre virkesförsörjning. Eftersom stimulansåtgärderna beräknas få positiva effekter för skogsindustrin, finner departementschefen det rimligt att denna industri får bära en del av kostnaderna härför. Utskottet delar inte motionärernas uppfattning utan anser att lagen ger regeringen förhållandevis fria händer att inom de angivna gränserna fastställa nedsättningens storlek. Under sådana förhållanden anser utskottet att riksdagen endast kan välja mellan att godta regeringens åtgärder eller, om den inte finner regeringens åtgärder tillfredsställande, återkalla fullmakten. Utskottet har inte ansett den beslutade differentieringen strida mot grunderna för eller syftet med nedsättningslagen. Jag yrkar därför avslag på motionen. Till sist några ord om den sista av reservationerna, som berör beskattning av övervinster i vattenkraftverk. I ett flertal motioner har krävts åtgärder för en beskattning av övervinsterna i vattenkraftverken, och de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet har i reservation följt upp motionskravet på skyndsamma åtgärder, så att ett förslag snarast kan framläggas. Dessutom begärs förslag om att en provisorisk produktionsavgift på all elkraft snarast läggs fram. Som framgår av utskottsbetänkandet har energiskattekommittén framlagt sitt förslag, som nu är ute på sedvanlig remissbehandling. Utskottet förutsätter att regeringen efter remissomgången snarast vidtar de åtgärder som är erforderliga. Detta är den vanliga arbetsgången, och utskottet anser att den bör följas också denna gång. Det gäller f.ö. en regel som socialdemokraterna i regeringsställning höll mycket hårt på. Rune Carlstein påpekade att det kommer att dröja innan remissbehandlingen blir klar och innan regeringen lägger fram något förslag. Rune Carlstein framhöll samtidigt, såvitt jag förstod, de svårigheter som finns att snabbt få fram förslag — med tanke på att det, såsom det mycket riktigt påpekas, finns olika modeller att välja på. Det finns också förslag från olika motionärer till hur man skall angripa detta område. Mycket av detta talar för att vi här bör tillämpa den vanliga gången, att man avvaktar vad remissinstanserna säger och därefter så snabbt som möjligt presenterar ett förslag. Herr talman! Mot bakgrund av vad jag här anfört ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Det är riktigt, som Stig Josefson säger, att vi är överens om nivån när det gäller höjning av skatt och avgifter på oljeprodukterna, nämligen att man skall stanna vid 75 kr./m?, men vi är oense om huruvida det behövs mer pengar till oljeersättningsfonden eller ej. Vi socialdemokrater menar att det är nödvändigt att minska oljeberoendet mot bakgrund av de allvarliga effekter som den stora oljeimporten har för samhällsekonomin. Vi måste komma bort från oljeberoendet, och riksdagen har lagt fast att vi skall jobba för detta. Nu finner vi att de resultat som vi hittills har uppnått är klart otillfredsställande, och om vi skall kunna uppnå det sparmål som riksdagen harsatt upp måste vi forcera detta arbete. Då är det, menar vi, nödvändigt att det finns pengar till förfogande i oljeersättningsfonden. Med den motiveringen tycker vi att man skall lägga en större del av denna höjning på fonden. Sedan kan man givetvis säga att det för med sig att det faller bort en del miljoner i statsbudgeten. Men det gäller ändå att få ordning på samhällsekonomin, och kommer vi bort från oljeberoendet förbättrar det samhällsekonomin i stort, och det är det som är viktigt, om vi skall kunna få balans i budgeten. När det sedan gäller frågan om beskattning av de s.k. övervinsterna är jag den förste att säga att det är en utomordentligt komplicerad fråga. När vi behandlade den i energiskattekommittén hade vi svårt att nå fram till lösningar. Vi är medvetna om att det är svårt att här finna lösningar som är rättvisa och riktiga. Men jag tycker inte att det skall avhålla oss från att fatta ett beslut som innebär en provisorisk beskattning till dess vi kan komma fram till en riktigare lösning av problemen. Nu säger Stig Josefson att vi skall avvakta vad remissinstanserna säger och behandla frågan på traditionellt sätt. Detta har inte hindrat regeringen från att under den tid utredning pågått göra åtskilliga justeringar. Skatter och avgifter på oljeprodukter har justerats under den tid utredningen arbetat — från 62 kr. m?. Om man vill göra någonting har man alltså möjlighet att göra det, även om man skall avvakta remissinstanserna. Under tiden kan provisoriska åtgärder vidtas.
Herr talman! I det avsnitt av utskottsbetänkandet som gäller nedsättningen av den allmänna energiskatten är skrivningen enligt min uppfattning mycket krystad. Till att börja med säger utskottet att det utskottet anförde våren 1979 inte kan vara vägledande, därför att det inte är knutet till någon ändring i lagen. Det tycker jag är egendomligt. Riksdagen godtog ju utskottets uttalande, och vad riksdagen uttalar är väl vägledande för varje regering. Litet längre ned säger man: ”Uppenbart är att regeringen kan minska skattenedsättningen för vissa branscher som befinner sig i en särskilt gynnsam konjunktur. Om — som i det nu aktuella fallet — riksdagen beslutat om åtgärder som bör medföra gynnsamma konsekvenser för skogsindustrin, synes det utskottet inte orimligt att anse resultatet härav som i viss mån jämförligt med effekterna av en konjunkturuppgång.” Jag tycker det är ett konstigt resonemang, herr talman! I varje fall har utskottsmajoriteten tagit på sig filttofflorna när den behandlat det avsnittet. Ännu litet längre ned på sidan säger man: ”Under sådana förhållanden anser utskottet att riksdagen endast kan välja mellan att godta regeringens åtgärder eller, om den inte finner regeringens åtgärder tillfredsställande, återkalla fullmakten.” Det finner jag också egendomligt. Riksdagen kan väl genom ett uttalande visa regeringen hur man tycker att regeringen skall handha den här fullmakten. Ingenting som jag har hört i den här debatten har ändrat min uppfattning att man bör stödja reservation nr 2.

Herr talman! Det är ett betänkande från skatteutskottet vi nu behandlar. Därmed diskuterar vi skatter och, på den här punkten, också avgifter, som ju ligger skatter nära. Jag har egentligen redan anfört motiveringen för vår mening i den här frågan. Jag vill bara markera den ytterligare. Stig Josefson sade att om motionen skulle bifallas så skulle det försvaga budgeten. Det är i och för sig korrekt. Men jag hänvisade också till vår ekonomiska motion, där vi redogör för vår syn på budgeten och för hur vi vill täcka utgifterna. Jag sade redan i mitt första inlägg att vi vill täcka statens utgifter i första hand genom en progressiv skatt, som fördelar bördorna efter bärkraft. Avgifter får ungefär samma effekt som kommunalskatten eller momsen: de slår lika hårt rakt över. När vi i det här fallet fördyrar eldningsoljorna slår det direkt mot hyrorna. En höjning av en avgift som slår rakt över och en höjning av en skatt som påverkar hyrorna borde kombineras med åtgärder som ger en bättre fördelningspolitisk profil. Det är grunden till att vi har gått emot förslagen i dessa delar. Jag vidhåller givetvis det yrkande jag ställde i mitt första anförande.

Herr talman! Rune Carlstein säger att vi måste minska oljeberoendet och få ordning på oljeanvändningen. På den punkten har vi en likartad uppfattning. Det är klart att man bör vidta de åtgärder som är möjliga i det syftet. Jag tror ingen kan säga annat än att det under de senaste fem sex åren har vidtagits åtskilliga åtgärder för att just få fram alternativa energiresurser. Det kommer sannolikt att ske också i framtiden om vi får ha inflytande. Båda de alternativ som här diskuteras — om man skall höja energiskatten och om man skall höja beredskapsavgiften — har en viss effekt för att påskynda en övergång till andra energiresurser. Vi vet att prisökningen här har en betydande effekt. När det blir mer och mer lönande att använda alternativa resurser sker en övergång till sådana. Det är detta som pågår, och det är oerhört angeläget att samhället kan bidra till att man har litet säkrare alternativ att välja mellan än man haft tidigare. Också på detta område har det skett oerhört mycket under de senaste åren. Vi skall också lägga märke till att en begränsning av energiskattehöjningen och en höjning av beredskapsavgiften skulle innebära en betydande minskning av statens resurser. Rune Carlstein säger att flera ändringar har gjorts under den tid då utredningen har arbetat. Utredningen är emellertid nu klar med sitt arbete, och vi närmar oss den tidpunkt då vi kan ta ställning till de förslag som har presenterats. Därför anser jag att vi bör avvakta det resultatet innan vi vidtar ytterligare åtgärder. Rune Carlstein kommer naturligtvis nu att säga att socialdemokraterna har anvisat en väg för att täcka in de inkomstbortfall som skulle uppstå, men jag tycker som sagt att vi skall avvakta något, innan vi vidtar nya åtgärder. Det kan inte dröja någon längre tid innan vi kan bilda oss en uppfattning på grundval av vad utredningen har kommit fram till. Syftet med en utredning är ju att den skall lägga fram förslag som man kan bygga vidare på. Beträffande Knut Wachtmeisters anförande vill jag bara konstatera att vi har olika uppfattningar om tolkningen av vad regeringens fullmakt innebär. Jag tror inte att det är så stor mening med att fortsätta diskussionen på den punkten. Jag har i mitt förra anförande klarlagt vilken uppfattning utskottet har. Per Israelsson föreslår en progressiv skatt. Diskussionen i dag i den allmänna skattedebatten gäller hur man skall kunna undvika att den progressiva skatten medför negativa konsekvenser för den enskilde.
Herr talman! Stig Josefson sade att han hade klarlagt utskottets uppfattning. I varje fall i ett avseende har jag inte fått den klarlagd, nämligen hur en stimulans till en viss bransch kan jämföras med effekterna av en konjunkturuppgång. Säg exempelvis att regeringen stöder tillverkningen av fartyg med omfattande krediter. Kan man då säga att vi har fått en positiv varvskonjunktur?

Herr talman! Jag nämnde progressiv skatt, men jag sade också att vi kan diskutera avgifter för att på så vis uppnå ökat sparande och hushållning med energi. Men då vill vi se avgifterna kombinerade med åtgärder som ger en bättre fördelningspolitisk profil. BI. a. skulle vi vilja ha ett skydd för hyresgäster om man höjer avgifterna. Det är där vi ser svårigheterna. Vi vill ha en fördelningspolitisk profil, som fördelar bördorna efter bärkraft också om vi måste använda avgifter eller speciella skatter.
Herr talman! Per Israelsson kommer in på den fördelningspolitiska effekten. Vad vi här har att ta ställning till är ett av de många beslut som kan inverka på den fördelningspolitiska målsättningen. Men på detta område har vi begränsade möjligheter att göra någonting ur den utgångspunkten. Principfrågan, Knut Wachtmeister, är vilken tolkning regeringen har rätt att göra enligt den fullmakt den har fått. Det är där vi har olika uppfattningar: Är fullmakten så hårt begränsad som man anser i moderatmotionen eller är den så mycket friare i sin utformning som utskottsmajoriteten har uttalat? Vi står kvar vid den uppfattning som jag tidigare har deklarerat.

Herr talman! I detta betänkande behandlas tre motioner, som berör övervinsterna i vattenkraftverken och i vilka föreslås att produktionsavgifter tas ut. I en av motionerna, nr 211 av Eivor Marklund m.fl., föreslås att riksdagen hos regeringen hemställer om förslag om en produktionsavgift på vattenkraft. De två övriga motionerna utgörs av en partimotion från socialdemokraterna och en motion av centerpartister. Om det är på det sättet — och så bör det väl vara — att ord följs av handling, bör riksdagen nu vara mogen att hos regeringen begära ett förslag om sådana avgifter. Visserligen finns det en skillnad mellan de olika yrkanden som framförs i motionerna om sättet att utta dessa avgifter och deras storlek, men den frågan finns det ju möjlighet att återkomma till när regeringens förslag föreligger. I motion 211 föreslås att produktionsavgifterna skall återgå till de regioner där de äldre vattenkraftverken finns. I dessa regioner råder i dag stora problem till följd av svårigheterna för våra två stora basnäringar skog och malm och därtill hörande industri. En allt starkare opinion i dessa regioner kräver att en del av de stora vinsterna skall återgå för investeringar. Om så blev fallet skulle finansieringen av vissa regionala initiativ bli möjlig inom ramen för regionala beslut. Det finns otaliga exempel på hur sysselsättningsskapande projekt, som har framtagits ute i de olika länen, inte har kunnat fullföljas på grund av att finansieringsfrågan inte har lösts. Det allt större ansvar som de regionala myndigheterna åläggs för att klara sysselsättningen kräver givetvis också att dessa myndigheter får tillgång till finansieringsmedel. Vi har föreslagit ett fondsystem för att administrera dessa medel, ett fondsystem med en central fond samt fonder ute i de olika regionerna. Vi är naturligtvis öppna även för andra tekniska lösningar. Vad vi anser viktigt är emellertid att dessa medel återgår till de olika regionerna och att man där får regional beslutanderätt över dem. Att vi inte är ensamma om denna uppfattning styrks av olika uttalanden från politiska och andra organisationer, där samma mening uttalas som vi framför i motionen. Utskottet avstyrker nu motionerna med motiveringen att energiskattekommitténs betänkande måste avvaktas. Kommitténs betänkande väntas komma denna vår. Enligt vad som har upplysts i denna debatt har betänkandet redan framlagts. Men det är väl då lämpligt att nu begära ett förslag från regeringen om ett avgiftssystem. Då är ju riksdagens önskan klart uttalad, och då behöver vi ju inte, som utskottet säger, ”förutsätta” att regeringen skall vidta erforderliga åtgärder. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till motion 1981/ 82:211. för att förstärka budgeten

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 32 behandlas två av de yrkanden som socialdemokraterna ställt för att stärka statens inkomster, nämligen dels om återställande av mervärdeskatten till vad den var före höstens sänkning, dels om beskattning av videoapparater och tillhörande utrustning. Båda dessa förslag är inslag i en större lista på åtgärder för att stärka de statliga finanserna. Andra förslag som har samma ändamål är kraven på skärpning av förmögenhetsskatt och höjning av uppbördsavgifter. Hit hör också förslaget om en snabbare uppbörd av importmoms och kravet på en beskattning av övervinsterna inom vattenkraften som vi nyss behandlade. Tillsammans ger dessa åtgärder en samlad inkomstförstärkning till statsbudgeten om drygt 6 miljarder kronor. Det finns tre huvudskäl till att vi socialdemokrater har lagt fram förslagen om inkomstförstärkningar i den statliga budgeten. Det första skälet är att vi behöver medel för att hejda den sociala nedrustning som de borgerliga partierna nu tvingas till. Med inkomstförstärkningarna kan vi värdesäkra pensionerna. Vi kan se till att arbetslöshetsförsäkringen inte ytterligare urholkas, och vi kan hålla sjukförsäkringen intakt. Det kostar tillsammans ungefär 1,5 miljarder. Med hjälp av de inkomstförstärkningar som vi föreslagit kan vi alltså slå vakt om de svaga och se till att karensdagar inte behöver införas samt att de arbetslösa inte drabbas ytterligare genom minskade ersättningar från arbetslöshetskassan. Vår politik med höjd moms och andra inkomstförstärk ningar visar på ett avgörande sätt skillnaderna mellan borgerlig och socialdemokratisk fördelningspolitik. Det andra skälet till inkomstförstärkningar är att vi behöver medel för offensiva satsningar på investeringar inom den offentliga sektorn, den sektor som staten kan styra. Vi vill satsa 2 miljarder på sådana investeringar. Det tredje skälet för inkomstförstärkningarna är att vi behöver börja för att förstärka minska budgetsaldot. Det är en lång väg tillbaka till balans. Men i förhållande till regeringens förslag ger oss i alla fall det socialdemokratiska alternativet en minskning av budgetunderskottet med 1,9 miljarder kronor. De två förslag som av tekniska skäl brutits loss och som finns i betänkandet 32 är en höjning av momsen och ett införande av videoskatt. Av dessa är kravet på ett återställande av momsen till vad den var före den 16 november förra året viktigast. Låt mig först göra ett par kommentarer till momssänkningen i höstas. Som vi minns genomförde då regeringen ett åtgärdspaket för att försöka sanera vår ekonomi, där en devalvering av kronan var det centrala inslaget. Tillsammans med att kronan devalverades, sänktes då momsen. Många var förvånade över denna kombination av åtgärder. En devalvering har alltid ett moment av åtstramning i sig genom att höja prisnivån i det land som devalverar. Därigenom minskas efterfrågan, och importen minskar också, under det att exporten får bättre villkor. Det är precis det som är meningen med en devalvering. En momssänkning får däremot rakt motsatt effekt. Därför fanns det i höstas all anledning att fråga sig: Varför sänka momsen när man samtidigt devalverar? Svaret på den frågan hade inte med ekonomisk logik att göra. Det var en rent taktiskt betingad åtgärd. Regeringen var helt enkelt paniskt förskräckt för att den s.k. prisklausulen i avtalsuppgörelsen skulle utlösas. Av rent taktiska, manipulationsartade motiv ville man därför sänka momsen. Det är klart att en ekonomisk politik som styrs av sådana motiv inte kan få kraft och sammanhang. Vi socialdemokrater tog också avstånd från momssänkningen även om vi accepterade devalveringen. Det stod helt klart för oss att en efterfrågepåspädning genom momssänkning bara ytterligare skulle försvaga vår ekonomi och öka på budgetunderskottet. Till en början tog också moderaterna avstånd från momssänkningen. Men som så ofta är fallet numera tvangs moderaterna senare till reträtt; moderaterna tycks ju numera alltmer präglas av någon sorts schizofreni, där man ena dagen ägnar sig åt att vara ett slags mörkblått oppositionsparti och andra dagen återigen vacklar in i regeringsfållan. Så gick det också denna gång, och till slut fick regeringen igenom sin momssänkning, om än i något modifierad form. Det är farligt när den ekonomiska politiken får styras av rent taktiska skäl. Momssänkningen hade heller inga positiva effekter på den svenska ekonomin utan har enbart bidragit till att ytterligare försvaga den. Nu ser vi för att förstärka budgeten också följderna i form av en fortsatt stagnation i ekonomin och i form av den sociala nedrustning som regeringen tvingas till. Den andra åtgärden som vi föreslår i betänkande 32, en skatt på videoapparater och tillbehör till sådana, är naturligtvis av mindre betydelse än vårt förslag om att återställa momsen till 19 26. En sänkning av momsen stimulerar privat konsumtion. Ungefär hälften av de 3 miljarder som momssänkningen kostar försvinner utomlands i form av ökad import, bl.a. just i form av importerade videoapparater. Importen av sådana har också ökat mycket kraftigt. I det svåra ekonomiska läge där vi nu befinner oss får vi laga efter läglighet. Vi kan tvingas tillgripa punktskatter för att hålla tillbaka import och konsumtion av lyxartiklar och mer umbärliga varor. Det är också mot den bakgrunden som vi föreslagit en särskild skatt på videoapparater och tillbehör som väntas ge statskassan åtminstone 150 milj.kr. i inkomst. De inkomstförstärkningar som vi föreslagit ger oss möjligheter till offensiva satsningar. Om de genomförs skulle de tillåta oss att börja med det krisprogram som vi från socialdemokratiskt håll har förespråkat. Det är svårt atti dagens läge, när vi har så lågt kapacitetsutnyttjande i vår ekonomi, få fart på industins investeringar. Men vi har i alla fall en sektor som vi kontrollerar — det är de statliga verken och myndigheterna. Därför har vi också föreslagit investeringar i kommunikationer, i vägar och broar, i energiproduktion och bostadsbyggande om 2 miljarder kronor. Dessa investeringar kommer sedan att dra med sig följdinvesteringar. Det här investeringsprogrammet uppgår till 7 å 8 miljarder, och vi kan räkna med att primärt, genom de initiala effekterna, skapas det mellan 30 000 och 40 000 nya jobb. Vad jag nu sagt visar skillnaden mellan borgerlig och socialdemokratisk politik. Vi behöver de inkomstförstärkningar som en höjning av momsen och ett införande av videoskatt ger. Därigenom får vi de medel som är nödvändiga för att stoppa den sociala nedrustningen och i stället satsa på framåtsyftande investeringar som ger jobb. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen vid skatteutskottets betänkande nr 32.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka avslag på den socialdemokratiska reservationen till skatteutskottets betänkande nr 32. Betänkandet behandlar den socialdemokratiska motionen 1699 med förslag till åtgärder för att förstärka budgeten. Motionen har en rad yrkanden som syftar till en sådan förstärkning, och två utav dessa yrkanden behandlas i det här betänkandet. Bo Södersten tog upp bakgrunden till hela motionen, men jag nöjer mig med att stanna inför de två yrkanden som nu är aktuella. Först och främst vill socialdemokraterna ha en förstärkning redan av innevarande års inkomstsida i budgeten genom en höjning av momsuttaget från den 1 april till den nivå som det hade före sänkningen i höstas. Vi förde vid det tillfället en ingående debatt om den av regeringen föreslagna sänkningen, som man ville vidta för att devalvering och åtstramningsåtgärder i Övrigt inte skulle få alltför stark köpkraftsindragande effekt på den privata konsumtionen. Riksdagen avvisade då socialdemokraternas förslag om att behålla dåvarande nivå på momsen. Det skulle onekligen ge ett intryck av betydande ryckighet om riksdagen nu, bara några månader senare — och utan att alldeles särskilda förändringar i det ekonomiska läget inträffat — , skulle ändra uppfattning och besluta om höjt momsuttag. Behovet av det lägre momsuttaget för att inte få för hård åtstramning av den privata konsumtionen är detsamma i dag som i november. Det är också fullt klart att ändringar av momsen ger handeln betydande merarbete och merkostnader. Det framhölls mycket starkt av socialdemokraterna när vi i höstas diskuterade ändringar av momsen. Det finns all anledning för skatteutskott och riksdag att också ta hänsyn till konsekvenserna för näringslivet, då bl.a. handeln. Motionärernas motiv för skattehöjningen — nämligen att en sådan är fördelningspolitiskt bättre än nedskurna transfereringar — kan man faktiskt också ifrågasätta. Detta leder fram till utskottets yrkande om avslag på reservationen. I den socialdemokratiska motionen föreslås också en särskild skatt på videoutrustning. Det är klart att de 150 milj.kr. som en sådan skatt skulle inbringa inte är att förakta. Motionärerna menar att en sådan skatt bidrar till att fördela bördorna efter bärkraft. Det kan den göra, men det är ingalunda säkert. En förutsättning för att så skall bli fallet är att området för punktbeskattning är någorlunda omfattande. Annars leder en sådan skatt måhända bara till en annan fördelning av konsumtionen av umbärliga varor. Om man skall gå in med någon form av punktbeskattning för den sektor som omfattar video, TV, bandspelare etc. — och utskottet är i och för sig inte främmande för det — bör det ske efter ett mera samlat övervägande. Och ett sådant samlat övervägande bör lämpligen regeringen göra. Den har f. ö. — men av andra motiv — föreslagit en skatt på kassetter och videogram. Utskottets majoritet har alltså kommit fram till att förslaget om punktskatt på videoutrustning bör avslås. Herr talman! Med åberopande av det anförda ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag och avslag på reservationen.

Herr talman! Det försvar som Wilhelm Gustafsson försöker prestera för regeringens linje är ett rent taktiskt försvar, som saknar alla principiella inslag. Han talar om att det kan vara bekymmersamt att ändra momsen nu igen, därför att det blir problem med att märka om varor osv. Men den här diskussionen handlar om principiella saker. Vad det gäller är helt enkelt att ändra inriktningen på politiken. Det gäller att vrida om efterfrågan, att dra ner efterfrågan på konsumtionsvaror och i stället försöka stimulera efterfrågan på investeringsvaror. Det är exakt det som vårt förslag för att förstärka budgeten för att förstärka budgeten går ut på. Vi visar också hur man kan skapa 30 000-40 000 nya jobb och hur man kan få fart på den statliga delen av investeringssidan, när det gäller kommunikationer och annat, som sedan givetvis kommer att föra med sig en uppgång på den industriella investeringssidan. Därför siktar vårt förslag i realiteten mot en helomläggning av den ekonomiska politiken. Det gäller också fördelningsaspekterna. Vi tycker alltså att det inte är så farligt att höja momsen tillbaka till 19 96. Samtidigt — märk väl! — kommer vi nämligen att se till att barnbidragen höjs, så att barnfamiljerna skyddas. Men vi får ändå medel över med vårt samlade program. Vi behöver därför inte medverka till den sociala nedrustning som ni nu tvingas till, genom införandet av karensdagar, urholkningen av arbetslöshetsförsäkringen och den stadiga men långsamma urholkningen av värdesäkringen av pensionerna. Det är alltså ett principiellt oerhört viktigt vägskäl som vi nu talar om. Det kraftlösa försvar man försöker prestera för regeringens politik visar bara att man tvingas acceptera den utförsbacke som den svenska ekonomin nu har hamnat i. Vårt förslag ger däremot exempel på hur vi kan arbeta oss ur krisen. Det är ett exempel på den typ av politik som vi just har förordat i vårt krisprogram och som vi kommer att föra om vi kommer tillbaka i regeringsställning efter den 19 september.
Herr talman! Bo Södersten talar varmt för att man skall förstärka budgeten genom en skattehöjning. Jag kan förstå det — det ingår ju i socialdemokraternas allmänna inställning att komma med förslag om skattehöjningar. Ni säger på alla väsentliga punkter nej till regeringens förslag till besparingsåtgärder. Det leder till ökade statsutgifter, det är ofrånkomligt. En del vill ni kompensera med en höjning av momsen, därför att det skulle ge en högre grad av social rättvisa. Låt mig erinra Bo Södersten om att momshöjningar normalt behöver kompletteras med särskilda insatser — bl.a. till barnfamiljerna, som Bo Södersten själv nämnde, men även på annat sätt — för att de inte skall slå alltför snett. När det gäller de av regeringen föreslagna sparåtgärderna, har de i allmänhet getts generell karaktär och försetts med särskilda insatser för att skydda de svagaste. Jag kan erinra om högkostnadsskydd, högriskskydd, behovsprövade bostadsbidrag osv. Jag tror nog att vi har anledning att säga nej till det förslag om förstärkning av budgeten som socialdemokraterna här föreslår.
Herr talman! Det väsentliga är ju de samhällsekonomiska effekterna av de åtgärder som vi föreslår. Den höjning av momsen som vi talar för kommer att ge oss 3 miljarder kronor. Vi kommer alltså att kunna kompensera barnfamiljerna med 500 miljoner, och vi har ändå 2,5 miljarder kronor över. Det väsentliga problemet i dagens svenska ekonomi är att få fart på investeringarna. Det är att höja det verkliga sparandet, det sparande som kan transformeras till byggande för framtiden. Vi visar också hur man med konkreta åtgärder med hjälp av 2 miljarder kronor kan få en kraftig effekt på den svenska ekonomin. I t.ex. det län jag representerar kommer det att kunna byggas vägar och broar för belopp i storleksordningen 40-50 milj.kr. Där går f.n. 1200 byggnadsoch anläggningsarbetare arbetslösa. En betydande del av dem kommer att kunna sugas upp just genom denna typ av åtgärder. Det är alltså fråga om att vrida om den ekonomiska politiken. Vi glider nu mer eller mindre mot vår vilja ner på det sluttande planet. Jag tillhör inte dem som tror att Wilhelm Gustafsson är särskilt förtjust i att tvingas delta i den sociala nedrustning som regeringen obönhörligen tvingas till. Det är därför som vi behöver ha en omläggning av politiken. När det gäller vår nettosparkvot är vi nu nere i 5 26. Det är ungefär den nivå som karakteriserar u-länderna av typen Tanzania, Kenya och andra länder. Vi måste öka vårt nettosparande tre gånger så mycket om vi på nytt skall kunna hålla vår ställning som industrination. Det är det problem som det är mest angeläget att lösa i den svenska ekonomin, och vi har med vårt åtgärdspaket klart visat hur saneringen av den svenska ekonomin kan påbörjas. Det är däri skillnaden mellan borgerlig och socialdemokratisk politik ligger.
Herr talman! Bo Södersten går i sin senaste replik in på — och motiverar — höjningen av momsen framför allt med de s.k. offensiva satsningarna. Men jag vill erinra Bo Södersten om att man i den motion som ligger som underlag för detta framför allt tryckt på att det är fråga om att använda höjningen för att ta bort effekterna av de minskade transfereringar som regeringen har föreslagit. Vi kan aldrig komma ifrån att man med den politik som Bo Södersten förespråkar återigen kommer att öka den offentliga delen av vår ekonomi, och det är ju där som vi har haft mest bekymmer. Jag vidhåller att regeringens förslag är bättre än det förslag som här framläggs.

Herr talman! Socialdemokraterna har föreslagit en höjning av mervärdeskatten till den nivå som gällde före den 16 november 1981 med motiveringen att de vill förstärka budgeten. Detta är i och för sig inget förvånande, då det ju är socialdemokraterna som från början införde denna form av beskattning och också i huvudsak har genomfört höjningarna sedan dess. Vänsterpartiet kommunisterna har som grundinställning att denna form av beskattning är orättvis och drabbar värst de sämst ställda. Detta gäller i synnerhet mervärdeskatten på mat. Vad gäller det senaste har vänsterpartiet kommunisterna drivit kravet ”bort med momsen på mat” under en rad av år. Vi har haft som utgångspunkt att denna beskattning måste upphöra, antingen så att matmomsen direkt slopas eller så att effekterna av densamma tas bort genom en ökning av livsmedelssubventionerna till motsvarande nivå. Höjningen av mervärdeskatten hösten 1980 orsakade att riksdagen den gången extrainkallades för att ta ställning till en höjning. Den gången var vänsterpartiet kommunisterna och även socialdemokraterna emot regeringens planer på höjning. När sedan frågan blev aktuell hösten 1981, och då med en sänkning, var vi motståndare till en generell sänkning av momsen och föreslog i stället att motsvarande medel skulle läggas till en sänkning av matmomsen, genom en ökning av livsmedelssubventionerna, och till att bekämpa den kraftigt ökande arbetslösheten. Vi ansåg då att det vore bättre att använda pengarna till dessa ändamål än att gå på den generella sänkningen. Men, väl att märka: vi förordade totalt sett en sänkning av mervärdeskattens verkningar. När nu frågan om en höjning åter är aktuell är vi motståndare till en sådan. Vi är det av samma skäl som alltid tidigare när det gällt momsen som beskattningsmedel. Vi vidhåller även i år vårt krav på ett slopande av, matmomsen, men vi har andra finansieringskällor härför än höjd generell moms. Vi föreslår i stället bl.a. införande av moms på aktiehandel och värdepappershandel, då vi anser det vara osunt att en sådan handel inte drabbas av beskattning. Tyvärr har inte socialdemokraterna samma uppfattning när det gäller omfördelningen i samhället på dessa punkter. Däremot är vi positiva till förslaget om skatt på videoutrustningar. Vi är det bl.a. därför att vi ser det som nödvändigt att lägga en beskattning på denna form av konsumtion och att använda medlen till att stötta upp det verkliga kulturutbudet och gynna förekomsten av en levande kultur, som tar sig andra uttryck än detta medium, vilket ändå domineras av våld och skräpkultur. För vänsterpartiet kommunisternas del är detta krav inte någonting nytt. Vi har drivit detta krav ända sedan vi behandlade den stora radiooch TV-propositionen i februari 1978. Tyvärr har våra motioner sedan dess inte vunnit socialdemokraternas stöd. Vi är inte lika partiegoistiska, utan vi kan gott tänka oss att rösta för det socialdemokratiska förslaget, som bygger på våra hittills drivna krav.

Herr talman! Till civilutskottets betänkande 1981/82:10 finns bifogat ett särskilt yttrande från socialdemokraterna i utskottet. Vi har i nämnda yrkande utförligt redogjort för vår principiella ståndpunkt i själva huvudfrågan. Vår inställning i huvudfrågan har tyvärr ej vunnit riksdagsmajoritetens gehör. I fallet Kymmen skall jag inför riksdagen och kammarens ledamöter kortfattat redogöra för den kritik som lokalbefolkning, massmedia, press och andra framfört i samband med regeringens handläggning av det aktuella ärendet. Regeringen har självfallet att beakta en mängd frågeställningar när man slutligen avgör tillåtlighetsprövning för det ena eller det andra vattendraget. I Kymmenprojektet har det framförts kritik från miljövännerna om det sätt på vilket regeringen handlagt frågan. Bl. a. ville man komma och uppvakta jordbruksminister Anders Dahlgren och presentera sin syn på en eventuell utbyggnad av Kymmens kraftverk. Regeringen ville tydligen ej lyssna till denna opinion. Frågan avgjordes mycket snabbt. Den slutliga tillståndsprövningen avgjordes vid regeringssammanträde den 25 juni 1981. F. ö. blev Kymmen då ett extra ärende på regeringens bord. Herr talman! Man kan självfallet fråga sig: Varför denna brådska? Varför inte lyssna till alla propåer som bl.a. naturvännerna i området runt Gräsmark haft att förmedla? Den kritik som framförts mot regeringens brådskande handläggning av frågan är till stora delar berättigad. Regeringen borde i varje fall ha lyssnat till alla grupper innan beslutet fattades. Till följd av den nonchalans som här visats känner sig många i området besvikna och överkörda av regeringen. Herr talman! Från socialdemokratiskt håll har vi förgäves fört en kamp för att i varje fall temporärt frånta regeringen den fullmakt som majoriteten envist vidhåller. Vi har tidigare fört fram förslag om att riksdagen skulle undanta från utbyggnad de älvar och älvsträckor som berörs av hos regeringen anhängiggjorda ansökningar. Vår avsikt har varit att därmed åstadkomma ett temporärt uppskov med avgörandet till dess att regeringen fattat ett nytt samlat beslut om tillåtligheten i fråga om vattenkraftsutbyggnad. Vi menar således att regeringen i avvaktan på denna samlade prövning inte borde medge utbyggnad i något enda fall. Tyvärr har den borgerliga riksdagsmajoriteten med en enda rösts övervikt avslagit vår hemställan, och därmed har regeringen haft att bakom lyckta dörrar ensam slutgiltigt ta ställning till hos regeringen anhängiggjorda ansökningar. Av det särskilda yttrandet framgår klart var socialdemokraterna står i dessa frågor. Vi har samma grundinställning, och vi menar att Kymmens kraftverk borde ha undantagits från utbyggnad. Vi anser självfallet alltjämt att beslutet är galet och att det med rätta kan och bör starkt kritiseras. När nu regeringen slutligen har handlagt tillåtlighetsprövningen och därmed behandlat LRF och bondekooperationen i positiv anda och gett klartecken har vi mer eller mindre resignerat. Vi menar att frågan i sak är avgjord. LRF har i dag den lagliga rätten att exploatera aktuella vattendrag i det berörda området. Vi har trots allt en regering och en jordbruksminister som i enlighet med riksdagsmajoritetens filosofi handlat rätt. Herr talman! Regeringens beslut och dess handläggning av frågan kan självfallet diskuteras i det oändliga. Nu är det trots allt så att den sittande regeringen är vald i laga ordning. Riksdagsmajoriteten har som jag tidigare nämnt gett regeringen mandat att besluta även i denna del. Oppositionen kan rimligen inte belastas för nämnda beslut. Den kan inte heller i alla lägen rycka ut och städa upp efter alla tvivelaktiga regeringsbeslut som den borgerliga regeringen fattat under årens lopp. Den borgerliga majoriteten och den Fälldinska regeringen, ivrigt påhejade av moderaterna i denna del, får väl stå i skamvrån och ta konsekvenserna av sitt handlande och möta väljarna i höstens val. Den socialdemokratiska riksdagsgruppen beklagar att majoriteten inte följt vårt recept. Som värmländsk riksdagsledamot kan jag självfallet känna vanmakt över att ingen av mina borgerliga kolleger på Värmlandsbänken följt våra tidigare reservationer. Befolkningen i de här trakterna är väl medveten om hur vi på Värmlandsbänken har agerat i den här frågan. Väljarnas dom kommer väl till hösten. Förhoppningsvis kommer väljarkåren redan i höst att ge klara besked om huruvida den uppskattar riksdagsmajoritetens och regeringens politik eller om den är besviken över det sätt på vilket riksdagsmajoritet och regering behandlat bl.a. frågan om Kymmens kraftverk. Herr talman! Vår grundinställning i huvudfrågan är alltjämt relevant, och vi anser att medgivande beträffande Kymmens kraftverk inte borde ha gjorts. Beslutet låter sig inte förenas med de allmänna utgångspunkter som i Övrigt lett oss i våra bedömningar. I övrigt hänvisar jag till vårt yttrande, som är fogat vid utskottets betänkande.
Herr talman! I huvudfrågan i detta ärende står naturvårdsintressen mot renodlade och kortsiktiga vinstintressen för Vänerenergi Aktiebolag. Naturvårdsintressena har en stark lokal förankring hos de människor som bor i den berörda bygden. Rottnaälven är ett av de få strömvatten i Värmlands län som är tämligen opåverkade och ekologiskt intakta. Där finns växtoch djursamhällen som är utrotningshotade i denna del av landet. Tillsammans med Granån och Kymsälven så är Rottnaälven den enda plats i Värmland där den storväxta insjööringen förökar sig. Det här älvsystemet stiger på våren, och det gör att öringen stannar kvar ända till sin lektid på senhösten. Det är alltså möjligt att bedriva ett fritidsfiske här i strömmande vatten under hela fiskesäsongen. Berggrunden är rik på kalk, och det gör att dessa fiskevatten också är ovanligt motståndskraftiga mot den försurning som annars är ett problem för värmländska vattendrag. De båda sidorna i denna intressekonflikt har kunnat åberopa rader av remissyttranden. I vpk-motionen har vi räknat upp kammarkollegiet, naturvårdsverket, industriverket och länsstyrelsen i Värmlands län som exempel på dem som har gått emot den begärda utbyggnaden. Vänerenergi har i en kommentar till utskottet räknat upp motsidans remisstöd. Jag skall i första hand kommentera det uttalande för utbyggnaden som för oss i vpk väger tyngst. Det är stöduttalandet från de lokala fackliga organisationerna inom Pappers, Elektrikerförbundet och Arbetsledareförbundet. Avgörande för de fackliga organisationernas ställningstagande har varit den svåra arbetslösheten i Värmlands län. Av samma skäl har länsarbetsnämnden sagt att den aktuella utbyggnaden, insatt vid rätt tidpunkt, skulle få stor betydelse för sysselsättningen i länet. Det är givet att varje jobb är välkommet till Värmland. Den nu allt snabbare ökande arbetslösheten är Värmlands dominerande problem i dag. Men på det området kommer vi ju inte tomhänta från vänsterpartiet kommunisternas sida. Vi har i en rad sammanhang lagt fram konkreta förslag för att skaffa fram samhällsnyttiga arbeten och på sikt fler industriarbeten i landet som helhet och i Värmland. Men det krävs en annan politik i landet för att lösa de här frågorna och skaffa fram nya arbeten. Det är helt riktigt handlat när fackliga organisationer i det läge som råder säger ja till varje möjlighet att skaffa fram även tillfälliga arbeten, i vårt hårt drabbade län och i hårt drabbade kommuner och regioner över huvud taget. Det är ingen lätt sak att trots denna allvarliga bakgrund ändå sätta naturvårdsintressena före möjligheterna att skaffa fram jobb. Men i konsekvensens namn kan framhållas att vi intog den ställningen också när det gällde kärnkraftverksbyggen. Det kommer alltid att finnas fall där ändamålen måste vägas mot medlen. Här gäller det nu enligt sökandebolaget 150 anläggningsjobb under tre år. Det är inte att förakta, om man enbart ser till sysselsättningen. Men det är ju inte så att det i dag finns just 150 arbetslösa anläggningsarbetare uppe i Gräsmark. I Karlstad går många byggnadsarbetare arbetslösa i dag. En del av dem kommer kanske att tvingas pendla ända till Oslo för att få arbete. Det är ingen ideallösning. Att bo i barack under arbetsveckorna och leva åtskild från familj och barn är aldrig en god lösning för den arbetslöse. I Karlstad är det brist på lägenheter. I Karlstad har daghemsutbyggnaden stannat av efter 1976, och de eftersatta behoven på detta och andra områden växer. Det är genom att satsa på de verkliga behoven som en klokare politik skulle skapa jobb åt byggnadsarbetarna och andra berörda yrkesarbetare i Värmland och i Karlstad. Byggarbetslösheten är nu uppe i över 18 90, och i det avseendet ligger Värmlands län trea i landet. Det finns alltså alternativ, om man verkligen vill öka antalet arbeten i Värmland. Vänerenergi skulle kanske kunna använda sitt snabbt ökande kapital till att rädda jobb inom Vänerskogs hotade fabriker i stället — om det nu funnes ett sådant ideellt intresse hos Vänerenergi. Dessutom kan arbetslöshetsproblemen inte på något sätt förringa vikten av de här aktuella naturvårdsintressena. Socialdemokraterna i civilutskottet har konsekvent stött motståndet mot utbyggnaden i Kymmen-Rottnan liksom vpk har gjort i kammaren. Vi har förgäves vädjat till centerpartiets miljösamvete. Inte ens de värmländska centerledamöterna har biträtt oppositionen trots att det i Gräsmark och Sunne inte saknas centerväljare, som aktivt deltar i den lokala opinionen mot kraftverksplanerna. Nu har socialdemokraterna stannat vid ett särskilt yttrande. Fortfarande står de kvar vid sin ståndpunkt i huvudfrågan, men av allt att döma är det ersättningsproblematiken som får utskottsminoriteten att avstå från en reservation. Låt mig till det endast få anmärka att det för det första inte finns några på förhand givna summor vad gäller storleken på den ersättning Vänerenergi skulle kunna utverka i en förhandling med staten. För det andra finns det stark anledning att reagera mot att bolag i sådana här fall kan öva en sorts politisk utpressning. Det är att hoppas att en socialdemokrati i regeringsställning efter valet är beredd att pröva lagreglerna på det här området och göra det omöjligt att hävda sådana anspråk gentemot de viktiga bevarandeintressena. Låt oss för framtiden slippa ödsla statens pengar på onödiga utgifter typ Sölvbackaersättningen eller det ännu fräckare anspråket när det gäller Forsmark. Låt mig till sist, herr talman, för ordningens skull yrka bifall till vpk-motionen. Det är ändå den sista chansen för den lokala opinionen att påverka Kymmenfrågan via riksdagen.

Herr talman! Jag skall hålla mig strikt till vad som är aktuellt för dagen. Vi har behandlat frågan om utbyggnad av Kymmens kraftverk ett par gånger tidigare i riksdagen, och det är bara att slå fast att riksdagens majoritet har sagt att de vattendrag som berörs av den här utbyggnaden inte skall undantas från möjligheten att prövas av regeringen när det gäller tillstånd till utbyggnad. Den fysiska riksplaneringen lägger alltså inte hinder i vägen för regeringen att enligt 4 kap. 17 och 18 §§ vattenlagen ge tillstånd till en utbyggnad. Det har regeringen gjort, efter den prövning från allmänna planeringssynpunkter som regeringen skall göra. Det betyder att en ändring av riktlinjerna nu inte påverkar vattendomstolens tillståndsprövning, utan det beslut som regeringen har fattat är bindande för vattendomstolen. Här har framförts kritik mot regeringens handläggning, och vi kan givetvis alltid ha delade meningar om vilken utformning ett beslut skall ha. Men jag vill ändå konstatera, med utgångspunkt i bilagan till betänkandet, att olika organisationer på miljöområdet har haft möjlighet att framlägga sina synpunkter, nämligen Svenska naturskyddsföreningen, Värmlands naturvårdsförbund, Rädda-Rottnan-gruppen, arbetsgrupperna Rädda-Rottnaälven och Rädda Rottnadalen och Älvräddarnas Samorganisation. Det betyder att alla synpunkter mot utbyggnaden som kan finnas också har kunnat framföras, och regeringen har efter remissförfarandet funnit att tillstånd till den här utbyggnaden ändå skall ges. Här framförs kritik, och man säger att det skall bli en valrörelse även i Värmland. Det skall det naturligtvis bli, men man bör ha klart för sig att socialdemokraterna vill bygga ut vattenkraft på andra ställen i det här landet. Socialdemokraterna bör alltså vara fullt på det klara med att det även i de områdena kan finnas lokala opinioner — det kanske t.o.m. bor någon socialdemokratisk riksdagsman där — som tycker att det är fel att bygga ut de områden som socialdemokraternas energipolitik innebär att vi i stället skall bygga ut.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
Herr talman! Jag nämnde i mitt tidigare anförande att det så att säga inte var någon ko på isen, eftersom det nu finns propåer från miljögrupperna. Man hade kunnat invänta och avvakta miljögruppernas synpunkter i stället för att ta fram det här ärendet som ett extraärende på regeringens bord. Sedan till den fråga som Kjell Mattsson tog upp sist i sitt anförande. Kjell Mattsson är väl medveten om den energimotion som vi har lagt fram, där vi har sagt att vi är beredda att titta på bl.a. en projektering av Kalixälven. Den debatten skall vi inte föra nu, utan nu diskuterar vi Kymmen, och frågan om vattenkraftsutbyggnaden i övrigt får vi väl behandla i ett senare skede.
Herr talman! Magnus Persson har här avlossat en salva mot oss ledamöter från Värmland som inte biträtt förslaget att ta ifrån regeringen rätten att besluta i fråga om tillstånd till vattenutbyggnad. Det är en rätt som regeringen tidigare har haft. Så var det också när socialdemokraterna satt i regeringen. Vi sade ingenting om det. Själva sakfrågan — skall Kymmen få byggas ut eller inte? — har väl regeringen, liksom vi från den icke-socialistiska sidan i Värmland, sett på så att en utbyggnad skulle ge Värmland många arbetstillfällen. Här står ni från socialdemokratiskt håll och från vpk-håll stup i ett i riksdagens talarstol och skäller för att man inte skapar arbetstillfällen, särskilt för byggnadsarbetarna. Och det är ont om jobb för byggnadsarbetarna — visst är det det. Här skulle, om jag minns siffrorna rätt, 150 få jobb i tre år. Dessutom skulle det bli möjlighet till ytterligare industriutbyggnad och annat. Det skulle ge kontinuerlig sysselsättning. Dessutom skapas arbetsmöjligheter för entreprenörer m.fl. Menar man någonting med sitt tal, Magnus Persson och Raul Blächer, skall man väl vara konsekvent. Sluta alltså upp med ert gnäll om att skapa arbetstillfällen! Det tycker jag skulle vara renhårigt och konsekvent. Vill man inte ha någon byggnation så vill man inte, och då skall man väl tiga. Magnus Persson säger att socialdemokraterna är eniga i den här frågan. Det är ni rakt inte! Det finns socialdemokratiska arbetarekommuner i Värmland som har uttalat sig för att man skall bygga ut Kymmen. Här har talats om opinionen i Fryksdalen mot en utbyggnad. Det är klart att många människor är emot utbyggnad. Det har varit listor ute, osv. Vi känner till allt det. Men den beslutande församlingen på lägsta nivån måste väl ändå vara kommunfullmäktige. Och kommunfullmäktige i Sunne har så gott som enhälligt sagt ja till en utbyggnad, och det var också sossarna med på. Magnus Persson! Försök låta bli att slå blå dunster i ögonen på människor, och försök låta bli att förvränga saker och ting! Någon renhårighet borde det väl finnas här i riksdagen. Det skulle också stärka förtroendet för riksdagens ledamöter.
Herr talman! Meningen var ju inte att det här skulle bli någon Värmlandsdebatt. Jag tyckte att jag i mitt första inlägg var mycket hovsam. Bertil Jonasson och jag har tidigare haft en sådan här debatt här i kammaren. Eftersom Bertil Jonasson nu tar upp den här frågan vill jag påminna honom om att han vid det tillfället framhöll att Rottnerosindustrin hade ett klart uttalat intresse av att det skulle ges både produktion och sysselsättning i bygden. Han sade vid det tillfället också att Vänerskog hade rätt att inom fem år köpa igen aktierna — jag råkade nämligen säga att LRF ägde allt. I dag är väl situationen den att LRF har alla aktierna, och det torde man ha också i framtiden. Herr talman! Jag tycker inte Bertil Jonasson skall slå sig för bröstet och påstå att vi socialdemokrater inte har slagits för arbetstillfällen i Värmland. När vi behandlade den socialdemokratiska motionen, som gällde tidigareläggning av landstingsbyggen och tidigareläggning av offentliga investeringar i Värmland som skulle ha givit tusentals arbetstillfällen — i varje fall hundratals — sade Bertil Jonasson nej; han ställde inte upp för våra krav. Då tycker jag inte att han skall vinkla debatten så som han gjorde här. Vad jag sade var att länsstyrelsens majoritet hade sagt nej till en utbyggnad av Kymmens kraftverk. Eftersom regeringen har fått den begärda fullmakten har vi nu mer eller mindre resignerat. Men om Bertil Jonasson hade haft en annan inställning tidigare, hade situationen i dag inte varit vad den är.

Herr talman! Om Bertil Jonasson hade lyssnat uppmärksamt på vad jag sade i mitt anförande hade han kunnat notera med vilket allvar vi har övervägt just sysselsättningsaspekterna inför vårt ställningstagande i fråga om Kymmens kraftverk. Det har inte varit enkelt för oss. Varje jobb är välkommet till Värmland. Men här har vi låtit miljöintresset och bevarandevärdena överväga. Och det hade väl inte skadat att vänta litet, Bertil Jonasson? Vi har ingen brist på elkraft för industrin just i dag. Man hade därför kunnat beakta flera synpunkter innan man tog det här regeringsbeslutet. Det är därför vi har verkat som vi gör. Vi har väckt motionen i år för att ge riksdagen en sista chans att påverka denna fråga. Beträffande arbetslösheten i stort är det den ekonomiska politik som Bertil Jonassons regering för som till stor del är ansvarig för att arbetslösheten ökar.
Herr talman! Magnus Persson sade att det inte var meningen att det skulle bli någon debatt i denna fråga. Nej, det förstår jag mycket väl. Magnus Persson räknade med att han skulle få vräka ur sig vad som helst, och sedan skulle ingen annan säga någonting. Men även vi har talan här. Det är inte fy skam om vi kan få 150 arbetstillfällen i tre år, det måste ni ha klart för er på vpk-håll och på socialdemokratiskt håll. Det är inte heller oväsentligt om man samtidigt kan få en utbyggd industri som ger fortsatt sysselsättning, som så att säga sätter fart på hjulen. Skall man få någonting gjort, får man inte säga nej till de möjligheter som erbjuds. Sedan säger då Magnus Persson att det hade funnits andra möjligheter. Men vi har inte hur mycket pengar som helst i statens kassakista. Det fordras stora satsningar från statsmakterna för att skapa ny sysselsättning. Den som har ansvar är tvungen att ta hänsyn till ekonomin, den som inget ansvar har kan begära precis hur mycket medel som helst. Och det är det ni gör i många fall. Den här utbyggnaden av Kymmen skapar många arbetstillfällen men förorsakar inte staten några utgifter. Och som följdverkningar skapas ytterligare arbetstillfällen. Det är väl förträffligt! Det har också socialdemokratiska arbetarkommuner i Värmland sagt — jag erinrar än en gång om det. Raul Blächer säger att vpk noga har övervägt sitt ställningstagande. Mitt svar till honom blir ungefär detsamma: Här är det möjligt att på ett billigt sätt skapa arbetstillfällen, och den chansen bör man ta till vara.
Herr talman! Jag tycker att Bertil Jonasson spelar över. Han säger att jag står här och vräker ur mig. Jag sade, att jag beklagar att riksdagsmajoriteten inte har följt vårt recept och att man i viss mån kan känna vanmakt över att ingen av ens borgerliga kolleger hade följt vårt tidigare recept. Det var, herr talman, vad jag sade. Jag kan, Bertil Jonasson, inte påstå att Kymmenprojektet är förträffligt, eftersom det ändå är förenat med miljörisker. Hade Bertil Jonasson velat slå vakt om sysselsättningen, hade han haft utmärkta tillfällen att följa vår motion. Vi har till årets riksmöte åter väckt en motion, och med stort intresse emotser jag nu hur Bertil Jonasson och hans kolleger kommer att agera när den motionen skall behandlas i kammaren.
Herr talman!
Herr talman! Låt mig bara till sist konstatera att Bertil Jonasson inte alls begagnade tillfället att besvara mina frågor om centerpartiets miljösamvete.
Låt mig bara konstatera att Martin Olsson gjorde klokt i att hoppa över frågan om maktkoncentrationen — jag tror att det var lugnast för Martin Olsson att göra detta.
Herr talman! Jag skall inte gå in i ytterligare polemik med Magnus Persson. Det han läste upp var inte den del av hans anförande som jag syftade på när jag sade att han vräkte ur sig. Det fattade de som har lyssnat på anförandet. Raul Blächer påstod att centerpartiet inte har tagit sitt miljöansvar. Ja, det kan resoneras så. Alldeles givet är att vad man än företar sig i form av industriutbyggnad eller annat kan dra med sig negativa miljöeffekter. Det är vi på det klara med. I storstadsområden eller i industriområden har man fått offra mycket av miljön för att skapa sysselsättning. Det brukar vara så. Man får göra vissa eftergifter om man vill skapa sysselsättning och produktion, och det är en sådan eftergift som vi har fått göra här. Det erkänner jag, Raul Blächer. Jag svarar klart och tydligt på den punkten. Jag vill även säga följande: Vi har diskuterat kärnkraft och annat. Men när det gäller att få energi, Raul Blächer och Magnus Persson, finns det från miljösynpunkt ingenting som är bättre än vattenkraften. Det kan ni aldrig bortresonera.

Herr talman! Det kan möjligen finnas risk för att motion 1565 av Sten Svensson m.fl., bl.a. mig själv, kan tolkas som ett angrepp på såväl regering som några nu aktuella utredningar. Detta är emellertid ej meningen. Vad det isjälva verket är fråga om är att fästa uppmärksamheten på några principiella problem. Samtidigt ger motionen uttryck för en oro inför en pågående utveckling. Inom bostadssektorn är just nu tre utredningar aktuella, underhållsfondsutredningen, stadsförnyelsekommittén och bostadsrättskommittén. Även en försiktig bedömning ger vid handen att fullföljande av utredningarnas förslag kan innebära befogenhetsomflyttningar inom bostadssektorn. Jag utgår ifrån att inget av förslagen medvetet avsetts få de negativa verkningar som vi varnar för i motionen. I stället kan det vara så att man inte tillräckligt uppmärksamt följt dessa frågor. Dessutom är det så att när antalet lagar och bestämmelser ökar, förstärks sällan den enskildes ägandeoch nyttjanderätt. Det är ofta tvärtom. Genom att vi i motionen pekat på dessa faror har vårt syfte i stora delar uppnåtts. Emellertid vill jag i detta sammanhang ändå peka på risken att beslut som fattas enligt svensk lag kan stå i strid med exempelvis Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. I bl.a. massmedia har ett sådant fall uppmärksammats på senare tid. I Europadomstolen behandlas ett mål, där det skall klarläggas huruvida ett expropriationsärende i Stockholm står i överensstämmelse med Europakon ventionen. Att ärendet är av stor vikt belyses av att hela domstolen med alla 21 ledamöterna i plenum skall behandla detta mål. Detta förfarande är mycket ovanligt. Utslag väntas i sommar. Här skall väl inte spekuleras över utgången. Jag vill ändå erinra om att svensk lagstiftning uppenbarligen kan ifrågasättas. En stor vaksamhet är mot denna bakgrund nödvändig när nya lagar skall stiftas. Vår motion är därför ingen anklagelseakt, utan med den och det särskilda yttrande som fogats till betänkandet vill vi endast fästa uppmärksamheten på de konflikter som framöver kan uppstå, om vissa utredningsförslag omsätts i en lagstiftning. Herr talman! Jag har inget särskilt yrkande.

Herr talman! Bertil Danielsson hade en partivän här i kammaren som en gång skrev i en motion att vissa saker är så självklara att de inte behöver motiveras. Han ville ha en flaggstång på detta hus. Det finns också saker som är så självklara att de inte behöver föranleda någon motion. Jag betraktar denna motion som alldeles överflödig. Om nu regeringen — trots all den kontroll som sker av dess förslag — skulle komma på den tanken att lägga fram en proposition som kunde innebära överträdande av en grundlag, är det en fråga för riksdagen, som ytterst fattar beslut om lagstiftning, att se till att besluten är grundlagsenliga. Skulle det vara så att regeringen i sin verkställighet skulle begå fel, finns det ett konstitutionsutskott som utövar riksdagens kontroll över att verksamheten håller sig inom gällande bestämmelser. Därför är det märkligt att behandla den här motionen i civilutskottet, men detta beror på att i den speciellt har angivits ett antal utredningsförslag, vilkas uppföljande i form av en proposition skulle komma att behandlas av utskottet. Av den anledningen har sålunda också denna motion behandlats där. Jag betraktar dock förslaget som helt överflödigt och skall inte spilla fler ord på det, utan yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det kan tyckas som om Kjell Mattsson hade rätt när han sade att den här motionen egentligen är obehövlig. Men just det faktum att vi under de allra senaste veckorna har fått ta del av referat från Europadomstolens behandling av ett ärende som anknyter till just denna sektor visar väl att det i något fall uppenbarligen ändå kan smyga sig in felaktigheter. Vi vet ännu inte hur utslaget blir, men detta mål har ändå fått en viss uppmärksamhet. Europadomstolen har under åren behandlat ungefär 9 000 ärenden, men endast 40 av dessa har behandlats av domstolen in pleno. Det är nu andra gången som ärenden av den här typen behandlas där över huvud taget. Att det vid något tillfälle kan smyga sig in sådana felaktigheter visar hur svårt det är att fullständigt täcka alla ämnesområden. Om detta lilla meningsutbyte och den motion som har föranlett det nu ytterligare har fäst uppmärksamheten på frågan, förutsätter jag att det också kommer att innebära att vi i framtiden inte behöver befara att bli granskade i Europadomstolen.
Herr talman! I så fall kan det inte bero på att lagstiftningen skulle vara grundlagsstridig, utan att praktiska omständigheter i ett aktuellt mål av den enskilde upplevs som besvärande och inskränkande. Domstolen får väl då ta ställning till den saken och inte till frågan, huruvida expropriationslagen är förenlig med Sveriges grundlagar eller ej.

Herr talman! Bostadsdepartementet har hemställt om att för kommitté arbete under nästa budgetår erhålla 9 milj.kr. I en motion har vi från moderata samlingspartiet framfört den synpunkten att det beloppet borde kunna skäras ned till 6 milj.kr. Anledningen till vårt motförslag är att flera stora utredningar inom bostadsdepartementets ansvarsområde har slutförts eller kommer att avslutas under nu innevarande budgetår. Detta gäller bostadsrättsutredningen, hyresrättsutredningen, tomträttskommittén, utredningen om planmässig sanering efter industrinedläggningar m.fl. Detta gör att man, även om det inom bostadsdepartementets område finns ovanligt många utredningar, i dessa besparingstider borde minska anslaget till av oss äskade 6 milj.kr. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den reservation som är fogad till civilutskottets betänkande nr 12.

Herr talman! Det finns säkert anledning att se till att vårt utredningsväsende är effektivt. Regeringen har därför vidtagit åtgärder för att dels begränsa antalet utredningar, dels se till att kommittéverksamheten effektiviseras. Detta senare försöker man åstadkomma genom att ge utredningar en bestämd tid för sitt arbete. Det är riktigt, som Rolf Dahlberg säger, att det inom bostadsdepartementets område har varit omfattande utredningsverksamhet, men man har också inom departementet registrerat det förhållandet att ett antal av dem är färdiga. För innevarande budgetår har vi haft ett anslag på 10 milj.kr., som tillsammans med ett reservationsanslag har inneburit att departementet har kunnat disponera 13 milj.kr. Inte ens det beloppet täcker den verkliga kostnaden för detta budgetår. Ändå minskar alltså bostadsdepartementet självt sin anslagsframställning för nästa budgetår med 1 milj.kr. till 9 milj.kr. Det pågår ett antal utredningar, som naturligtvis är av stort värde och som också kan innebära minskade kostnader. En sak som i dag kostar pengar är kommunernas arbete med planoch byggfrågor, men statskontoret har satt i gång att studera hur den nya planoch bygglagen fungerar i kommunal tillämpning. Detta gör man för att i fortsättningen kunna lägga fram förslag till lagstiftning som skall kunna tillämpas så rationellt som det över huvud taget är möjligt ute i kommunerna.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

Herr talman! Till följd av den förskjutning på två veckor som skett av detta ärendes behandling, har regeringen nu hunnit lägga fram den aviserade propositionen om bl.a. bostadsbidragen. Vi riksdagsledamöter fick i går eftermiddag tillgång till den proposition, nr 124, som massmedia tydligen haft tillgång till under ett par veckor och som regeringen i ett särskilt pressmeddelande gav viss information om redan den 26 februari. Vänsterpartiet kommunisterna har under en följd av år krävt att bostadsbidragen skall ges en sådan utformning att hushåll med stor försörjningsbörda och/eller låg inkomst ges möjligheter att behålla en god bostad och även efterfråga en bättre. Vi har dock år efter år tvingats konstatera att regeringens politik avseende utformningen av bostadsbidragen innebär att man alltmera avlägsnar sig från en social bostadspolitik för de grupper i samhället som främst behöver stöd. I vår bostadspolitiska motion som väcktes under den allmänna motionstiden framhöll vi att den kommande propositionen beträffande statskommunala bostadsbidrag enligt vår mening borde innehålla förslag som går i följande riktning. 1. Inkomstgränserna — både den nedre och den övre — skall höjas minst så mycket att inte inflationen urholkar bidragens värde och allt flera hushåll därmed får minskade bidrag eller inga bidrag alls. 2. Inkomstgränserna skall vara lika för barnfamiljer oavsett om hushållet består av en eller två vuxna. 3. Den nedre hyresgräns som f. n. gäller skall ligga fast. 4. De övre hyresgränserna skall höjas så, att de medger en höjd utrymmesstandard när antalet familjemedlemmar ökar. Gränserna skall sättas så, att de utgör ett skydd för hyreshöjningar. De skall dessutom differentieras för varje barn. 5. Bostadsbidragen för bidragstagare med studiemedel skall återföras till vad som gällde t.o.m. utgången av bidragsåret 1981. Detta innebär att studiemedel inte skall räknas in i den bidragsgrundande inkomsten. 6. Ett angeläget krav är också att det statliga bostadsbidraget höjs. En höjning av detta bidrag gagnar speciellt barnfamiljer och ligger således i linje med den utformning av bostadsbidragen som vänsterpartiet kommunisterna eftersträvar. Herr talman! Det är viktigt att i olika sammanhang så klart som möjligt ge uttryck för att inga nya försämringar får genomföras då det gäller bostadsbidragen. De borgerliga regeringarna har fyra år i följd med hjälp av borgerlig riksdagsmajoritet genomfört försämringar i vissa avseenden. Det gäller exempelvis höjningar av den nedre hyresgränsen som medfört minskade bostadsbidrag, framför allt för hushåll med relativt låga hyror, vilket ofta är liktydigt med hushåll med låga inkomster. Det gäller beslutet om att studiemedel-studielån skall inräknas i bidragsgrundande inkomst. Det gäller den stegvisa försämringen av statsbidragen till kommunerna, och det gäller förändringar i inkomstprövningsbegreppet, som har inneburit försämringar för stora grupper bidragstagare, bl.a. ensamstående, studerande och hushåll utan barn. Förändringar som har genomförts då det gäller bostadsbidragen under de borgerliga regeringarnas tid har inneburit att bostadsbidragen har försvunnit för hundratusentals hushåll. Antalet barnfamiljshushåll med bostadsbidrag har minskat med nästan hälften, från närmare 600 000 år 1975 till drygt 300 000 i dag. Vpk anser att sådana här förändringar inte kan få fortsätta, i ett läge där det blir alltmera angeläget att ge flera barnfamiljshushåll ett ökat stöd, mot bakgrund av ständiga prisstegringar, bl.a. på mat och hyra, och den reallöneförsämring som har skett under senare år. Utifrån vår syn på bidragsgivningens omfattning och inriktning och mot bakgrund av regeringens oförmåga och ovilja att föra en politik, som gagnar människor med låga inkomster och tung försörjningsbörda, kan vi inte acceptera en fortsatt minskning av antalet hushåll med bostadsbidrag. Inte minst i ett kärvt samhällsekonomiskt läge är det viktigt att föra en fördelningspolitik, som bl.a. genom en riktig utformning av bostadsbidrags systemet gör det möjligt för hushållen att täcka de ökade bostadskostnaderna. Av det nu framlagda regeringsförslaget om ändrade regler för räntebidrag och bostadsbidrag m.m. framgår att man i någon mån föreslår förändringar i linje med vad vi från vpk har föreslagit. Förslagen om ändrade regler för bostadsbidrag innehåller vissa förbättringar i förhållande till vad som nu gäller för flerbarnsfamiljer, men direkta försämringar för hushåll utan barn. Förändringar som föreslås från den 1 januari 1983 innebär emellertid ingen förbättring, om hänsyn tas till penningvärdeförsämringen och de kraftigt höjda hyrorna. Som helhet betraktat, herr talman, synes förslagen vara helt otillräckliga, och vi återkommer naturligtvis med en motion till proposition nr 124. I avvaktan på behandlingen av regeringsförslagen och motioner till dessa vill jag emellertid redan nu framföra ytterligare några synpunkter. De skillnader i bostadsstandard som beror på olika inkomst och betalningsförmåga, på skatteoch avdragsbestämmelser, måste på sikt undanröjas genom en grundläggande förändring av hela bostadspolitiken, på sätt som vpk under många år har föreslagit. En sådan förändring måste också innebära att man på sikt kommer fram till ett förhållande där alla hushåll får möjlighet att disponera en rymlig och välutrustad lägenhet till rimliga kostnader, utan bostadsbidrag. En förändring av bostadspolitiken måste innebära att en socialt acceptabel hyra uppgår till högst 15 26 av en normal industriarbetarlön för en tvårumslägenhet på 60 kvadratmeter. I avvaktan på en bostadspolitik med en sådan inriktning är det emellertid nödvändigt att genomföra olika förbättringar av bostadsbidragen på sätt som vpk föreslår. Civilutskottet förutsätter i det betänkande vi nu behandlar att den proposition om bostadsbidragen som aviserats av regeringen i huvudsak kommer att ges en inriktning som ligger i linje med vad civilutskottet tidigare har uttalat och som principiellt kan förenas med huvuddragen i vpkmotionen. För undvikande av missförstånd på den punkten, dvs. i fråga om vad civilutskottet i anslutning till vår motion egentligen vill — det är svårt att läsa ut — borde riksdagen ha beslutat i enlighet med vad som anförs i motionen. Nu är vårt yrkande genom förskjutningen av ärendebehandlingen inte aktuellt. Vi får återkomma, herr talman, vid behandlingen av regeringens proposition nr 124.

Herr talman! Att vi nu över huvud taget behandlar yrkandet i vpk:s motion 1625 beror på att man från utskottets sida har velat ta ställning och ge riksdagen möjlighet att vara korrekt i hanteringen av detta yrkande. Det är inte utskottets fel att propositionen föreligger när betänkandet behandlas här, utan kammaren har förskjutit ärendebehandlingen så att den situationen har uppstått. Jag har ingen anledning att nu gå in i någon sakdebatt. Jag tycker att det vore felaktigt, eftersom det nu är fråga om en proformasak. Vi får återkomma till sakdebatten när den proposition som vi i dag har fått remitterad till civilutskottet har blivit föremål för behandling i utskottet. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag har omöjligen kunnat biträda regeringens proposition 1981/82:37 om offentlighetsprincipen och ADB, och jag anser mig därför böra redovisa varför jag menar att de lagförslag som framläggs i den är dåliga i och för sig och har blivit om möjligt sämre genom de uttalanden konstitutionsutskottet har gjort i sin tillstyrkande skrivning. Jag har reserverat mig i utskottet, för jag anser inte att vi skall ha lagar som behöver ursäktas redan innan de antas och som inte kan efterlevas, när de väl har blivit antagna. Edert tal skall vara ja, ja, nej, nej; vad därutöver är, det är av ondo. Så står det i Skriften, men det kan verkligen inte appliceras på de här lagfragmenten. Det skrevs under den socialdemokratiska regeringens tid lagar som ansågs dåliga genom sina alltför svepande formuleringar. Men justitieministerns lagförslag är dåligt inte minst för att det inte tycks behöva efterlevas. Dessutom — och det är det viktigaste — är det dåligt därför att det inte tar tillräcklig hänsyn till regeringsformens stadgande om värnet av den enskildes privatliv och inte heller till tryckfrihetsförordningens 2 kap. 148 och sekretesslagens 3 kap. 15 §. Det är obegripligt att lagrådet har kunnat lämna förslaget utan erinran. Det kan möjligen bero på att juristerna inte har något konkret begrepp om vad för slags uppgifter som finns i olika myndigheters datasystem. Justitiedepartementets egna system — som vi fick demonstrerade för oss — verkade mycket oskyldiga, men med försäkringskassans, sjukhusens och polisens förhåller det sig inte på samma sätt. På dessa ställen finns personakter som kan innehålla uppgifter av vilka vissa är öppna och andra är hemliga. Med fri tillgång till terminaler för allmänheten finns det ingen möjlighet för myndigheterna att göra den prövning av rätten att utlämna en handling eller en uppgift som sekretesslagen faktiskt föreskriver. Detta kan bara ske i samband med att myndigheten tillhandahåller utskrifter, och det är också den metod som tryckfrihetsförordningens 2 kap. 13 § klart anvisar. Som en av företrädarna för sjukvården här i kammaren har jag i detta liksom i tidigare sammanhang ansett mig böra slå till bromsarna. Jag har i min motion och min reservation mera utförligt motiverat dessa synpunkter och hänvisar till dem. Vad propositionen beträffar säger departementschefen själv att ”det finns skäl att ytterligare belysa hur tryckfrihetsförordningens begreppsapparat fungerar i relation till ADB”, och meddelar att man tänker studera detta inom departementet och att han därefter om så befinnes behövligt tänker ”ta upp saken på nytt”. Vad som föreslås är bl.a. två nya paragrafer — 9 och 10 §§ i sekretesslagen —, av vilka den ena föreskriver att ”myndighet som i sin verksamhet använder automatisk databehandling skall ordna denna” på ett visst sätt och den andra att ”myndighet skall på begäran bereda enskild tillfälle att själv använda” de här apparaterna samt att den föreslagna lagen skall träda i kraft den 1 juli i år. Om detta säger utskottet: Avsikten är således inte att myndigheten omedelbart skall tvingas göra om sina system för att uppfylla lagens krav. Skyldigheten i 10§ blir i allmänhet inte aktuell förrän ”myndigheterna ordnat sina datasystem såsom förutsätts i 15 kap. 9 § i förslaget till ändring i sekretesslagen”. Det är heller inte, säger utskottet, avsikten att alla myndigheter skall behöva ställa terminaler till allmänhetens förfogande. Det får ”ankomma på resp. myndighet att——-- själv bedöma behovet av åtgärder”. Ingen av dessa begränsningar finns angiven i lagtexten. Där står skall och från den 1 juli 1982. Jag är övertygad om att Jörn Svensson och andra prompt kommer att infinna sig hos diverse myndigheter torsdagen den 1 juli för att se i vilken utsträckning dessa har iakttagit lagens bud, och i motsatt fall och inte utan fog kanske anmäla det för JO. I min reservation konstaterar jag att — som departementschefen själv skriver — frågan om relationen mellan tryckfrihetsförordningen och ADB t. v. är otillräckligt klarlagd, och för min del anser jag inte att den utgör erforderlig grund för lagstiftning.

Jag har vidare den uppfattningen att de föreslagna tilläggen till 2 kap. tryckfrihetsförordningen knappast är erforderliga och inte lämpligen bör antas nu, utan kan behandlas i samband med de förnyade överväganden i fråga om offentlighetsprincipen som den av justitieministern nu tillkallade utredningen möjligen kan ge anledning till. Man bör knappast i oträngt mål fingra på grundlagarna. Herr talman! Det lönar sig väl knappast att gå emot ett utskott, som — om än med en viss betänksamhet hos mina partikamrater — tycks anse att vad far gör är alltid det rätta. Men jag vill åtminstone med gott samvete kunna två mina händer den dag då denna obetänksamma anordning kommer i händerna på skickliga dataoperatörer i den kommersialiserade sensationsindustrins tjänst. Kammaren kan emellertid råka i den situationen att Jörn Svensson, som får ordet efter mig, kan komma att yrka avslag med motiveringen att lagen är för snäv, medan jag velat avslå den bl.a. därför att den är för vid. För att inte skapa en alltför förvirrande voteringssituation avstår jag från att yrka bifall till min reservation och kommer också att avstå i voteringen.